Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande nr 18 behandlar, med anledning av den socialdemokratiska motionen 1401, frågan om lån till investeringar inom travoch galoppsporten. Riksdagen anvisade för budgetåret 1976/77 ett låneanslag om 20 milj.kr. till investeringar inom travoch galoppsporten. Av olika anledningar har investeringarna blivit fördröjda, och anslaget har således inte kunnat utnyttjas utan kvarstår med oförändrat belopp. Eftersom det även för nästkommande budgetår är oklart om alla planerade investeringar inom travoch galoppsporten kan komma till stånd föreslår vi socialdemokrater i utskottet i den reservation som vi fogat till utskottets betänkande att låneanslaget till investeringar inom travoch galoppsporten får omfatta högst 10 milj.kr. och att resterande 10 miljoner överförs till inkomsttiteln Övriga diverse anslag.

Herr talman! Det ärende kammaren nu har att behandla tillhör förvisso inte de tyngsta under innevarande session. Många av kammarens ledamöter har säkert hört historien om masen som skulle köpa en jordglob. Efter att ha tittat på vad affären hade att bjuda kallade han på expediten och fråga om det inte fanns, som han uttryckte sig, en liten kula med bara Dalarna på. 123 Med denna lilla historia som bakgrund vill jag göra några reflexioner kring civilutskottets yttrande över min motion, i vilken jag föreslår att namnet Kopparbergs län ändras till Dalarnas län. Utskottet har tre argument mot en namnändring: för det första att det nuvarande länsnamnet har en mycket lång och unik historia, för det andra att olägenheterna av att länsoch landskapsnamnen inte överensstämmer är begränsade, och för det tredje att en namnändring bör omfattas av en bred opinion med lokal förankring. I motionen förnekas inte — snarare tvärtom — att namnet Kopparbergs län har en lång och intressant historia. Till historien hör dock att landskapsnamnet Dalarna har en ännu äldre tradition. Vad jag emellertid tycker är väsentligt — och det underlåter utskottet sorgfälligt att kommentera — är att det nuvarande länsnamnet, trots att det alltså har ca 300 år på nacken, inte alls har slagit igenom, utan landskapsnamnet är det som allmänt används. Det var bl.a. på detta faktum jag byggde min argumentering. Olägenheten av att ha olika länsoch landskapsnamn när landskap och län i allt väsentligt är identiska är naturligtvis en bedömningsfråga. Jag konstaterar bara att skall länet marknadsföras i olika sammanhang så sker det med Dalanamnet som hjälp. Om den tredje punkten, att en namnändring bör omfattas av en bred opinion med lokal förankring, vill jag säga att jag förstått utskottets vink även om den var fin. Jag avser att återkomma med förhoppningsvis tyngre stöd från Dalarna nästa gång. Herr talman! Inför tyngden i civilutskottets enhälliga avslagsyrkande på min motion avstår jag denna gång från att yrka bifall till motionen.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

Trots många utredningar har vi i det här landet inte lyckats förändra länsindelningen, och då tror jag inte heller att ett antal motioner kommer att medföra någon förändring av länens namn.

Herr talman! Näringsutskottet erinrar om att sedan 1971 har motionsyr Torsdagen den kanden rörande förberedelser för övergång från militär till civil produktion 20 april 1978 behandlats i riksdagen. Denna uppgift kan verifieras från vpk, som varje år upprepat detta krav. Formellt kan det förefalla som om dessa motioner rönt samma öde varje år. Näringsutskottet har yrkat avslag, och riksdagen har beslutat i enlighet härmed. I det avseendet är det ingen ändring i utskottets ställningstagande. Den som under alla dessa år följt frågan kan dock iaktta en viss positionsförskjutning. Det finns en intressant förändring mellan exempelvis 1972 års betänkande från näringsutskottet och dagens betänkande. Då räckte det att avstyrka motionen med att tala om att berörda företag borde kunna kompensera bortfall av militärbeställningar genom att öka sin civila produktion. Vissa departement följde också frågan. Nu har näringsutskottet kommit så pass långt att ett av motionskraven om utredning tillstyrks. Visserligen avstyrks vpk-motionens yrkande om att tillsätta en utredning för utarbetande av ett program för civilt utnyttjande av de resurser som kan frigöras genom en nedskärning av krigsmaterielproduktionen. Näringsutskottet har tagit små steg undan för undan, men har svårt att helt ställa upp för kraven. Uppfattningen att ansvaret för en övergång till civil produktion åvilar ifrågavarande företag har funnits med och finns fortfarande. Från den ursprungliga uppfattningen att det räckte med att vissa departement följde frågan har samhällets roll senare beskrivits med formuleringen att det är motiverat att ”samhället deltar i en planering för eventuella omställningar och i vissa fall bidrar till att underlätta övergången till civil produktion”. Hela tiden har det dock funnits — och finns fortfarande — en för begränsad syn på detta problem. Visst skall man avkräva företag som gjort väldiga vinster på militära beställningar ett stort ansvar för att en annan sysselsättning skapas. Men frågan är om detta räcker. Man får inte glömma att denna typ av industrier växt fram och utvecklats på grund av statsmakternas militärpolitiska beslut. Detta är en sida som bör beaktas. En annan sida är att i dessa industrier finns väldiga resurser insatta av statliga medel. Det bör därför vara av intresse att tillvarata resurserna för andra ändamål. Detta bör också beaktas. Vidare måste också beaktas att arbetare och tjänstemän, som med sina arbetsinsatser möjliggjort att statsmakternas intentioner kunnat förverkligas, har rätt att kräva annat arbete i stället för arbetslöshet vid en minskning av de militära beställningarna. Dessa faktorer gör att det inte räcker med att bara tala om företagens ansvar. Staten har också ett särskilt ansvar som en följd av vad som här sagts. Därför har regeringens attityd, både den förra och den nuvarande regeringens, att man har arbetsmarknadspolitiska medel att sätta in, inneburit en alltför stor begränsning. Hur tomhänt man är i fråga om andra produktionsalternativ framgår tydligt vid varje tillfälle en minskning i miljardrullningen till militära ändamål 127 aktualiseras. Detta gäller i hög grad den militära flygplanstillverkningen. Vi menar att det måste finnas ett annat alternativ än arbetslöshet i en sådan situation. Vi anser också att det behövs ett framåtsiktande program för övergång från militär till civil produktion. I motionen 1284 har vi erinrat om den FN-rapport som diskuterar avrustningens ekonomiska och sociala problem. I denna rapport framhålls: ”På kort sikt skulle övergångens smidighet till stor del bero på regeringens förmåga att förutse de typer av problem som kunde uppstå och på förberedelsernas lämplighet.” Denna bedömning i fråga om avrustningen är också giltig för exempelvis debatten om en avveckling av den militära flygplansproduktionen i vårt land. Hur stor är regeringens förmåga att förutse de problem som kunde uppstå? Vilka lämpliga förberedelser finns? Tyvärr har inte mycket skett härvidlag. Ifrågavarande FN-rapport pekar också på det offensiva i en nedrustning: ”Det finns så många krav som tävlar om en nyttig användning av resurser frigjorda genom avrustningar att det verkliga problemet är uppställandet av en prioritetsskala.” Även detta menar jag är aktuellt för den pågående debatten i vårt land. Inte saknas det användningsområden för de resurser som frigörs, om man upphör med tillverkningen av militärflygplan. Vad skulle man göra då? är en fråga som ställs. Vi menar att det är detta som skall klarläggas i en utredning och ett program. Kravet på en sådan utredning och ett sådant program har faktiskt ökat i aktualitet. Se på debatten om B3LA. Nu uppställs arbetslöshet vid Saab-Scania AB i Linköping och Flygmotor i Trollhättan, för att nämna de största berörda företagen, som alternativ till BILA. För en kommun som Linköping skulle mycket stora problem uppstå, om ingen annan sysselsättning kom till stånd. Med 40 96 av industsrisysselsättningen och 20 96 av hela sysselsättningen baserad på militär verksamhet är detta ett mycket stort problem. Jag tycker att den debatt som förts och förs om B3LA markerar hur rätt det varit att sedan länge kräva ett program för övergång till civil produktion. Det borde ha funnits ett sådant program som väntat på att få ta över resurserna. Tyvärr finns inget sådant. I stället pågår ett spel som kusligt påminner om Viggenaffären, där olika mått och steg vidtas, som tydligen har syftet att ställa riksdagen inför fullbordat faktum. Det kan man säga skedde beträffande Viggen. Vad sker i fråga om B3LA — samtidigt som en beredning arbetar med frågan? Är det fråga om handlingsfrihet eller bindning? Finns det planer även efter BILA? Uppgifter om ett flygplan med beteckningen JA 90 har som bekant figurerat. Dessa frågor har ett klart samband med dagens ärende. Det är tydligt att det finns krafter som anser att vi skall fortsätta som hittills i fråga om miljardrullningen till militärflyget. Denna verksamhet befrämjar inte övergång till civil produktion, utan tvärtom motverkar den en sådan övergång. Kom inte och säg till arbetarna i dessa industrier att det saknas resurser för en omställning till alternativ produktion. Det har talats om att BILA kan komma att kosta 58 milj.kr. per styck. Om man avstår från att bygga flygplanet, frigörs väldiga resurser som kan användas för forskning och utveckling av alternativ produktion och för att klara den nödvändiga omställningen. Vi hari motionen också pekat på vissa andra intressanta möjligheter när det gäller att ta itu med problemet om alternativ produktion. Varför inte studera Lucasarbetarnas erfarenheter i England? Varför inte utnyttja de speciella förutsättningar som finns i Linköpingsområdet, såsom universitet med forskningsresurser, statliga verk, regionsjukhus och en tekniskt högtstående industri? Det finns ett tryck underifrån, framför allt från arbetarna, för att något skall ske i fråga om alternativ produktion. Det går på tok för sakta, säger arbetarna. Herr talman! Ibland har vi haft anledning att kritisera vissa utskott för knapphändig behandling av viktiga frågor. Låt mig därför säga att näringsutskottets redovisning av denna fråga inte bör kritiseras i det avseendet. Det är ett ganska fylligt material som framläggs. Sammanfattningsvis vill jag säga att opinionens tryck har gjort att näringsutskottet börjat inse att man inte kan inta den avvisande hållning till kraven på åtgärder för alternativ produktion som man hade från början. Men det går sakta, och det behövs tydligen ett ännu hårdare opinionstryck. Vi noterar att utskottet vill ge till känna att det finns skäl för en särskild utredning av formerna för en alternativ produktionsoch sysselsättningsplanering vid företag som är beroende av militära beställningar. Samtidigt beklagar vi att utskottet inte är berett att hos regeringen beställa en utredning med uppdrag att skyndsamt utarbeta ett program för civilt utnyttjande av de resurser som kan frigöras genom en nedskärning av krigsmaterielproduktionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna 1976 178:1284.

Herr talman! Ett gammalt ordspråk säger att droppen inte urholkar stenen på grund av sin kraft utan genom att ständigt falla. Det vore efter sex år i riksdagen förmätet att säga att droppen nu har förmått stenen, dvs. näringsutskottet, att börja rulla i rätt riktning. Men det känns ändå positivt att kunna notera att utskottet nu för andra gången uttalar en väldigt konstruktiv inställning till alternativa produktionsplaner. Denna gång utgår jag självfallet från att regeringen kommer att följa den beställning som riksdagens ställningstagande innebär, när riksdagen i dag bifaller motionen 1649 och begär en utredning av regeringen om hur man skall klara ett civilt utnyttjande av krigsmaterielindustrins resurser. Jag vet att riksdagens ledamöter känner ett behov av att dra sig från denna kammare. Det har varit ett par jobbiga dagar. Även om motionen är bifallen, må det emellertid vara mig förunnat att fälla några ord såsom ett steg på vägen i det arbete som ligger framför oss. Inom de allra flesta politiska områden finns det bindningar genom tidigare beslut. Samtidigt är det ett viktigt önskemål att fritt kunna göra de politiska prioriteringarna mellan skilda samhälleliga insatser. Om man nu får en låg eller obefintlig tillväxt i ekonomin, tvingar det i särskilt hög grad fram situationer där resurserna måste tas från redan etablerade verksamheter för att överföras till områden som politiskt bedöms mer angelägna. Detta innebär svårigheter för vilket samhälle det än gäller, därför att investeringar och teknik och framför allt människors sysselsättning har skapat starka bindningar till redan existerande verksamheter. De senaste årens diskussion om vår militära produktion har kanske givit de mest vältaliga exemplen på hur i och för sig angelägna men i sakfrågan ovidkommande argument har förts in i debatten. Sysselsättningsskäl och krav på bevarande av teknologi har minskat möjligheterna till beslut, grundade på enbart försvarspolitiska bedömningar. Motsvarande problem har i och för sig också uppstått när en pågående verksamhet har varit olämplig av miljöskäl eller man på grund av andra konsumentpolitiska krav har velat ändra produktionsinriktningen. Men frågan om alternativ planering vid de industrier som arbetar med militär produktion har, som jag sedan nämnt, under senare år kommit att framstå som det allra tydligaste exemplet på de problem som här har tagits upp. Nils Berndtson har redan nämnt att det finns väldigt många intressanta exempel för oss att titta på när vi nu skall ge oss i kast med en utredning som skall överväga hur man skall klara det civila utnyttjandet av krigsmaterielindustrins resurser. Lucasfabriken i England är det mest kända exemplet. Där har arbetarna tillsammans med tekniker och forskare tagit fram inte mindre än 150 nya produkter som skulle kunna tillverkas hos Lucaskoncernen, allt ifrån vindkraftverk och solhus till dialysapparater för njursjuka och en helt ny bränslesnål och miljövänlig bilmotor, som de anställda själva har utvecklat. Det är ett mycket intressant arbete på 1 200 sidor som arbetare, tekniker och forskare visat sig vara kapabla att gemensamt arbeta fram, en alternativplan med två målsättningar: dels att skydda rätten till arbete genom förslag till alternativa produkter, dels att bland dessa ta fram sådana som är nyttiga för samhället som helhet. Lucasarbetarna är det mest kända exemplet i den internationella debatten. Jag skulle kunna peka på många andra som visar att diskussionen har börjat ta konkret form. Vickersvarvet är ett av de intressanta experimenten. Tillsammans med Sussexuniversitetet och Mary Kaldor arbetar man där med många olika projekt för varvsindustrin. British Aircraft Corporation i Preston, Rolls Royce i Bristol och många andra är inne på samma tankar och har olika alternativplaner som diskuteras för den militära industrin. Där finns det alltså exempel för oss som vi mycket väl skulle kunna utnyttja i vårt arbete här hemma. När utskottet förra gången behandlade frågan om alternativa produktionsplaner — det var 1976 — underströk man hur nödvändigt det var att sådana planer ständigt hölls i beredskap och att insatser gjordes för en mer långsiktig och samordnad planering. I en sådan planering borde frågan om behovet av och möjligheten att göra upp alternativa produktionsplaner och redovisa sådana användningar av resurserna beaktas, sade utskottet och riksdagen. Detta beslutades 1976. Hittills har ingenting redovisats till Sveriges riksdag av sådana alternativa produktionsplaner som samhället enligt riksdagens beslut borde ta sitt ansvar för, dvs. som regeringen borde se till att få fram för att upprätthålla en nödvändig långsiktig och samordnad planering. I motion 1649, som näringsutskottet välvilligt har tillstyrkt och som riksdagen med sitt godkännande, hoppas jag, kommer att skicka till regeringen för effektuering, har vi tagit upp de olika problem som finns och som man verkligen måste ta itu med ordentligt. Det finns naturligtvis problem för de företag inom krigsmaterielindustrin som hittills har kunnat leva på en säker kund, nämligen på samhället. Det finns problem för denna industri att hitta kommersiellt lönsamma produkter. Men detta problem är inte generellt. En metodisk genomgång av samhällsområden där det finns stora brister kvar öppnar många vägar till kommersiellt lönsam produktion. Detta har de olika internationella projekten visat. Lucasarbetarna och Vickersvarvet har alltså tagit fram produkter inom sjukvårdsområdet som är nyttiga och som till sist också visat sig vara kommersiellt lönsamma. Under arbetet i försvarsutredningen hade jag en diskussion med chefen för en av de större försvarsindustrierna här i landet — inte Saab-Scania, som är det företag vi alltid talar om i sådana här sammanhang, utan ett annat — och bad honom att presentera vilka möjligheter han ansåg finnas för företaget att ge sig in på de olika områden som skisserats i en motion till 1973 års riksdag. Jag fick ett mycket intressant svar. Det fanns för detta företag möjlighet att kommersiellt gå in på flera olika områden på grundval av den kunskap man besatt inom elektroniken. Det fanns andra områden som icke visade sig kommersiellt lönsamma och övriga områden, där man kunde tänka sig att gå in med visst stöd från samhället. Det är alltså en fråga om hur man förutsättningslöst under en övergångstid granskar finansieringsformerna för de företag som har svårigheter att omgående finna kommersiellt lönsamma produkter. Självfallet är det också så, att det inom en del av dessa industrier finns så stora sammanhållna teknologier att det kan synas som om endast samhället kan vara den stora köparen. Men här finns det också, och måste finnas, stora möjligheter, som det är nödvändigt att uppmärksamma ,att inventera de stora samhälleliga behov som finns inom sektorerna sjukvård, social omvårdnad, miljövård och inte minst kommunikation och kommunikationsteknik, vilka industrin kan fylla och beträffande vilka samhället kan fungera som beställare. Det är alltså viktigt att en sådan utredning, tillsatt enligt det beslut som jag hoppas att vi kommer att fatta om några minuter, undersöker kostnader, metoder och ansvarsfördelning för alternativ planering av olika slag och därmed också konstaterar var den militära produktionen skapar bindningar för regering och riksdag vid de försvarspolitiska besluten. Därvid skall man naturligtvis inte bara se till de stora utan även se till de mindre företagen, som fungerar som underleverantörer. Man bör då också enligt min och mina medmotionärers mening undersöka de alternativa produktionsoch sysselsättningsplaner som kan finnas i andra länder. Man bör studera vilken inriktning och vilka konsekvenser en sådan förändring kan få. Det viktigaste av allt måste nämligen vara en planering för alternativ produktion, så att man har förberedelser klara i en situation där försvarsbeställningarna minskar. Det är i näringsutskottets betänkande klart utsagt att beställningar finns fram till åtminstone år 1985 för den stora flygindustrin. Det finns alltså gott om tid att i en utredning noga gå igenom hur man skall kunna klara av att föra över planeringen till civilproduktion. Det är med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att utskottet i sitt betänkande finner skäl för att en särskild utredning tillkallas. Den bör bl.a. ha till uppdrag att undersöka kostnader, metoder och ansvarsfördelning vid planering för alternativ produktion inom krigsmaterielindustrin. Utskottet föreslår att riksdagen begär att regeringen föranstaltar om en sådan utredning. Jag utgår ifrån att denna riksdagens begäran självfallet kommer att villfaras av den borgerliga regeringen och att vi äntligen i och med riksdagens ställningstagande i detta ärende i dag kan lämna diskussionen om en metodisk förberedelse för en övergång till en civil produktion. Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill bara referera till några motioner som behandlats i näringsutskottets betänkande 1977/78:51. Jag tänker inte fördjupa mig i några diskussioner om att mer eller mindre avskaffa svensk krigsmaterielindustri. Jag avser endast att framföra några kommentarer till utskottets betänkande ur näringspolitisk synpunkt. Av sysselsättningsoch försvarsskäl måste vi handskas försiktigt med sådana frågor som tas upp i motionerna. Alla är medvetna om att krigsmaterielindustrin sysselsätter många människor och att vi med stöd av försvarspolitiska beslut som fattas här i riksdagen endast på lång sikt kan planera för en övergång till civil tillverkning, såsom motionärerna önskar. I utskottets skrivning föreslås tillsättandet av en utredning, som skall samordna de möjligheter att ta till vara den eventuella överkapacitet som kan uppstå i vissa industrier. Vad gäller den oro som framförs i motionen 1977/78:801 angående prissättning och vinstnivå bör riksrevisionsverkets granskning, som slutförts i april 1977, vara till fyllest. Herr talman! Med hänvisning till den synnerligen ingående redogörelse som återfinns i utskottets skrivning yrkar:jag bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 1977/78:51.

Herr talman! Lennart Pettersson har frågat mig om regeringen avser att tillmötesgå riksförsäkringsverkets begäran om investeringar för en omedelbar förstärkning av säkerhetsnivån vid datamaskincentralen i Sundsvall. Som svar på Lennart Petterssons fråga vill jag framhålla att datordriften vid riksförsäkringsverket sedan 1973 är helt samlad till en byggnad. Ytterligare en byggnad kommer att tas i bruk i oktober i år. Därvid kommer datordriften att delas upp på två byggnader. När den nya byggnaden tas i bruk, kommer skyddet mot brand och andra katastroftillbud att väsentligt förstärkas. Fortfarande kommer dock koncentrationen av datordriften till en ort och till två näraliggande byggnader att innebära vissa nackdelar, bl.a. när det gäller katastrofskyddet. I vad mån dessa är så allvarliga att datordriften bör omorganiseras och spridas på flera driftställen ingår bland de frågor som den s.k. ALLFA-utredningen håller på att utreda. Lennart Pettersson är ju själv 3 ledamot i utredningen och bör således väl känna till detta förhållande. I samband med att den nya byggnaden tas i bruk och datordriften delas upp behöver viss ytterligare utrustning anskaffas för att säkerhetskraven skall tillgodoses. Vad som torde ha föranlett Lennart Petterssons fråga är att statskontoret, som svarar för anskaffning av ADB-utrustning i statsförvaltningen, har gjort en annan och mer återhållsam bedömning än riksförsäkringsverket av hur mycket ytterligare utrustning som bör anskaffas när den nya byggnaden blir färdig. Eftersom säkerhetsnivån för den ADB-verksamhet som nu är förlagd till riksförsäkringsverket är en av de frågor som ALLFA-utredningen håller på att utreda har budgetdepartementet inhämtat utredningens synpunkter i det här aktuella anskaffningsärendet. ALLFA-utredningen har meddelat att den ännu inte är färdig med sitt utredningsarbete i denna del. Utredningen begär därför att få återkomma i ärendet. I avvaktan på detta avser regeringen redan nu besluta om anskaffning av sådan utrustning som både riksförsäkringsverket och statskontoret anser behövs. Jag vill också erinra om att riksförsäkringsverket och statskontoret tillsammans håller på att utreda dessa frågor inom ramen för en översyn av riksförsäkringsverkets ADB-kapacitet. Denna översyn beräknas vara färdig tift sommaren. När resultat föreligger av pågående utredningsarbete inom ALLFA utredningen, riksförsäkringsverket och statskontoret, får behovet av ytterligare utrustning prövas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även om det inte är tillfredsställande från min synpunkt. Inte minst säkerhetsfrågorna har ju spelat en betydande roll i den allmänna debatten om riksförsäkringsverkets datasystem. Det har förekommit en hel del oro för vad som skulle kunna hända i samband med pensionsutbetalningar och annat, om exempelvis en mera omfattande brand trots allt skulle inträffa vid riksförsäkringsverkets datacentral i Sundsvall. Skulle något sådant hända kan det bli mycket stora problem för landets pensionärer. Därför måste samhället göra extra garderingar även för händelser för vilka sannolikheten i och för sig är liten. I samband med att riksförsäkringsverket nu får ytterligare en datahall till sitt förfogande ges också möjlighet att genom en relativt obetydlig extra investering på 3,1 miljoner väsentligt höja säkerhetsnivån när det gäller katastroftillbud i Sundsvall. Det här vill nu inte budgetministern och regeringen vara med om, utan man skjuter frågan framför sig. Jag måste säga, herr Mundebo, att jag är förvånad, inte minst mot bakgrunden av de synpunkter som budgetministerns eget parti hade på säkerhetsfrågorna inom socialförsäkringssystemet i den senaste valrörelsen. Nu sitter ni JN vid regeringsmakten, och då är det tydligen inte så bråttom längre. Jag vill därför uppmana budgetministern att omedelbart ompröva sin inställning i denna fråga. Jag tycker att ni är skyldiga både riksförsäkringsverket och landets försäkringstagare detta.
Herr talman! Jag vill försäkra Lennart Pettersson att jag lägger den allra största vikt vid att få bra lösningar på säkerhets och sårbarhetsfrågor, och jag är glad över att Qckså Lennart Pettersson lägger vikt vid detta. Men jag vill ha ett så väl genomarbetat underlag som möjligt för beslut. När berörda myndigheter här säger att de behöver ytterligare granska det förslag som finns, tycker jag att de bör få den chansen. Så snart vi har gått igenom alla aspekter skall vi fatta ett beslut, men i dagsläget har vi inte underlag för att göra det.

Herr talman! Herr Mundebo säger att han lägger den allra största vikt vid säkerhetsfrågorna när det gäller datacentralen i Sundsvall. Det är ju alldeles utmärkt, herr Mundebo, men handla då efter den inställningen! Han säger vidare att han vill ha ett så bra underlag som möjligt för att kunna agera. Men låt bara inte det bästa bli det godas fiende! Skall man fortsätta att utreda detta, blir det helt enkelt så att man skjuter problemen med skyddet mot katastroftillbud framför sig. .Herr Mundebo pekar vidare på att berörda myndigheter säger att ytterligare utredningar skall göras. Låt mig erinra herr Mundebo om att den mest berörda myndigheten i detta sammanhang, nämligen riksförsäkringsverket, säger att det är dags att gå till beslut i denna fråga. Det är vi skyldiga landets försäkringstagare och pensionärer. Gör så, herr Mundebo!
Herr talman! Men statskontoret är ju, som Lennart Pettersson väl vet, statsförvaltningens huvudorgan för datorfrågor. Om detta verk vill ytterligare granska det förslag som nu föreligger och inriktningen är att denna granskning skall ske så snabbt som möjligt, låt det då under några veckor och månader få göra detta! Huvudsaken är ju att vi får bra lösningar och att vi får dem snabbt. Jag har nu ett par gånger försäkrat att så skall bli fallet.
Herr talman! Det är helt enkelt så, herr Mundebo, att riksförsäkringsverket och statskontoret har olika uppfattningar i denna fråga, efter betydande utredningsarbete. Denna fråga har nu utretts länge nog, och jag kan inte betrakta ett fortsatt utredande som annat än en ren undanmanöver. Jag har talat med företrädare för riksförsäkringsverket om detja, och de menar att allt som man behöver veta i denna fråga redan finns tillgängligt. Sakuppgifterna finns, men vad som nu saknas är ett ställningstagande på regeringsnivå. Regeringen har dessutom i andra sammanhang inte visat sig i alla lägen följa statskontorets uppfattning. Varför skall man då i denna situation, där säkerheten står på spel, vara så hjärtnupen?
Herr talman! Jag har inte sagt att vi skall följa det ena eller det andra ämbetsverkets uppfattning. Jag har sagt att vi vill ha ett bra underlag för ett klokt beslut.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att vad statskontoret förordar i sin skrivelse till regeringen är den uppskovstlinje som herr Mundebo nu argumenterar för.

Herr talman! I en interpellation till statsministern har Carl-Henrik Hermansson frågat vilka möjligheter regeringen resp. riksbanken hade att ingripa mot ”spekulationen i en devalvering av kronan sommaren 1977”, varför icke dessa möjligheter tillgreps och vilka åtgärder som förbereds för att effektivt möta en liknande situation. Med hänsyn till den arbetsfördelning som råder inom regeringen har det ankommit på mig att besvara interpellationen. Innan jag tar upp de av Carl-Henrik Hermansson ställda konkreta frågorna, vill jag med några ord beröra bakgrunden till hans frågor samt de slutsatser som föranlett honom att ställa frågorna. Att ett land tvingas tillgripa devalveringsåtgärder beror på att dess ekonomi kommit i obalans gentemot omvärlden. Detta kan ta sig uttryck i en alltför snabb kostnads och prisutveckling, i därav föranledda svårigheter att konkurrera på världsmarknaden och i växande handels och bytesbalansunderskott. När sådana tecken till obalans alltmer förstärks, kommer ofrånkomligen förväntningar om en kommande nedskrivning av valutans värde. Dylika förväntningar måste självfallet leda till olika dispositioner för att undvika de förluster som kan uppkomma i samband med kursjusteringen. Det är vanskligt att med säkerhet bedöma huruvida och i vilken grad dylika dispositioner kan sägas medföra vinster eller förluster för folkhushållet. De av Carl-Henrik Hermansson åberopade skribenterna i tidskriften Ekonomisk Debatt har kommit till slutsatsen att det förväntningsstyrda valutautflödet i somras skulle ha uppgått till 6 å 8,5 miljarder kronor, och en motsvarande dispositionsvinst på 600-850 milj.kr. skulle ha uppkommit med en lika stor förlust ”för i sista hand skattebetalarna”. En grov kalkyl av liknande valutadispositioner under valutakrisen sensommaren 1976 pekar på att dessa också då skulle ha uppgått till högst betydande belopp. Det bör observeras att en betydande del av dylika förväntningsstyrda dispositioner motsvaras av en utebliven upplåning av svenska företag och kommuner. Det är självfallet naturligt att i ett osäkert valutaläge blivande låntagare iakttar stor försiktighet då det gäller att uppta utländska lån. Detta är fullt lagligt, och det kan inte heller anses moraliskt förkastligt att sådan försiktighet iakttas. De förluster som dylika dispositioner skulle kunna sägas förorsaka riksbanken motsvaras alltså av uteblivna förluster inom andra delar av svensk ekonomi. En fördjupad analys av de riksbanksförluster som berörda författare anger till 600-850 milj.kr. visar att den helt övervägande delen av den s.k. förlusten inte är en förlust sedd från hela nationens synpunkt utan en omfördelning av vinster och förluster mellan företag och kommuner å ena sidan och riksbanken å den andra. Frågan är emellertid om man i samhällsekonomiskt perspektiv kan tala om ”förluster” över huvud taget. Helt avgörande för frågan är ju just bedömningen av devalveringsåtgärdens samhällsekonomiska effekter i stort. Växelkursnedskrivningar syftar till att förstärka konkurrenskraften, att öka produktionen och säkra välstånd och sysselsättning. Om inte betydande vinster för ekonomin i dess helhet var att påräkna, skulle självfallet devalveringsåtgärder icke tillgripas. Och det kan — vågar jag påstå — hävdas att den svenska regeringens åtgärder i detta hänseende medfört betydande vinster för hela folkhushållet. 1 den av interpellanten åberopade artikeln redovisas tyvärr en mycket statisk och bokföringsmässig uppfattning om konsekvenserna av en valutanedskrivning och om de dispositioner som kommuner och företag vidtar i syfte att minska devalveringarnas negativa konsekvenser. Det föreligger emellertid självfallet ett starkt intresse för att, när en devalveringsåtgärd framstår som ofrånkomlig och genomförs, den skall drabba alla så lika som möjligt. Graden av förväntningar eller — om man så vill — förutseende bör alltså inte få påverka storleken av de vinster eller förluster som enskilda eller kommuner åsamkas i just devalveringsögonblicket. Mot den bakgrunden anser jag att Carl-Henrik Hermanssons frågor är fullt motiverade. Sverige är i hög grad beroende av en fri handel. Vårt handelsutbyte med andra länder är helt avgörande för vårt välstånd och vår sysselsättning. Fritt varuutbyte förutsätter fria betalningsrörelser mellan länderna. Ett viktigt led i OECD:s strävanden för världshandelns främjande har följaktligen varit att undanröja de' hinder för fria betalningsrörelser som olika länder uppställt. Sverige har anslutit sig till dessa strävanden och åtagit sig långtgående förpliktelser i det hänseendet. Den svenska valutaregleringen är i första hand inriktad på finansiella krediter, transaktioner i samband med värdepapper och andra liknande kapitaltransaktioner. Men löpande betalningar, dvs. i första hand export och importlikvider, är i stort sett befriade från annan kontroll än att de skall utföras genom valutabank. Skall valutaregleringen kunna fungera i praktiken, kan den — alldeles oavsett vilka förpliktelser vi åtagit oss gentemot omvärlden — knappast ges någon annan utformning. Vån betalningsutbyte med utlandet är så omfattande att en myndighetskontroll av varje enskild transaktion är utesluten. En så rigorös valutareglering skulle skapa utomordentligt stora svårigheter för kontrollmyndigheterna och i allra högsta grad försvåra Sveriges handel med omvärlden. Den frihet för kommersiella betalningar som jag här berört gäller emellertid endast då normala betalningsvillkor tillämpas. Om en viss betalning avviker från dessa villkor, krävs riksbankens tillstånd. Icke heller får anstånd med betalning medges, såvitt annat inte följer av handelsbruk. I så måtto föreligger alltså möjligheter att ingripa mot det slags förfarande som interpellanten avser. Om sålunda en svensk exponör i ett kontrakt bundit sig för en viss ordning för hemtagande av utländsk likvid men därefter ger betalningsanstånd för att avvakta en väntad svensk devalvering, är detta i princip inte tillåtet. Någon möjlighet föreligger däremot inte att ingripa för det fallatt en svensk importör som har en valutaskuld i utländsk valuta tidigarelägger sin betalning inför en förväntad devalvering. I det hänseendet kan alltså sägas föreligga en brist på konsekvens i valutaförordningen. Detta är en fråga som övervägs i den kommitté för översyn av valutaregleringen i dess helhet som på mitt förslag tillsatts. Det bör emellertid beaktas att det inte finns någon möjlighet att ingripa mot valutaflöden av det här slaget när dessa pågår. Först i efterhand kan sanktioner vidtas, om det kan påvisas att gällande bestämmelser överträtts. Självfallet verkar dylika sanktionsmöjligheter i viss mån avhållande på åtgärder som strider mot valutaförordningens bestämmelser.

I stort sett saknas f. n. möjligheter att ingripa i syfte att förhindra en tidigare eller senareläggning inför en förväntad devalvering av kommersiella betalningsrörelser. Varken riksbanken eller regeringen hade alltså möjlighet att inom ramen av gällande valutalagstiftning få ytterligare kontroll över valutaflödet. Om fritt handelsutbyte skall upprätthållas och härav betingad handlingsfrihet skall kunna råda, torde det vara svårt att bygga ut ett kontrollsystem av det slag interpellanten tycks åsyfta. I vad mån kontrollen kan förbättras övervägs emellertid f. n. av den valutaregleringsutredning som jag nyss talade om. Låt mig till sist än en gång påminna om att den nya regeringen tillträdde mitt i en akut valutakris hösten 1976 och fick överta en samhällsekonomi i obalans. Skall förväntningsstyrda valutautflöden undvikas, är det nödvändigt att bedriva en sådan stabiliseringspolitik att vår ekonomi inte än en gång råkar in i den situation som uppkom till följd av den ekonomiska politik som fördes innan den nya regeringen tillträdde. De devalveringsåtgärder den svenska regeringen vidtagit har visat sig vara framgångsrika. Utträdet ur den europeiska valutaormen har gjort det möjligt att utan påfrestningar hålla den svenska kronans effektiva kurs stabil, trots att utvecklingen på den internationella valutamarknaden under det senaste halvåret varit minst sagt dramatisk.

Herr talman! Jag tackar ekonomiministern för det utförliga svaret. Det finns många frågor som kan diskuteras i samband med devalveringen av kronan i augusti förra året. Det gäller värderingen av de ekonomiska verkningarna av devalveringen. Det gäller sådana omständigheter i samband med utvecklingen före devalveringen som diskuterades under riksdagens granskningsdebatt tidigare i veckan.

| Detta är, såvitt jag vet, den enda utförliga undersökning som hittills utförts av omständigheterna i samband med devalveringen i augusti förra året. Det är en strikt vetenskaplig undersökning av enligt min mening hög klass. Då det förekommer en del kritiska omdömen om undersökningen i interpellationssvaret och dessutom gjordes en del ovederhäftiga utfall mot densamma i riksdagens granskningsdebatt, är det nödvändigt att relativt utförligt återge dess innehåll. De båda författarna påpekar inledningsvis att de inte åtagit sig uppgiften att utröna om det förekommit valutarörelser som varit olagliga eller omoraliska. De undersöker helt enkelt förekomsten av förväntningsstyrda valutarörelser, varmed avses ”de valutaflöden vilka påverkar valutareserven och som kommer till stånd enbart därför att man förväntar en växelkursjustering”. Förväntningsstyrda valutarörelser kan vara resultat av både svenska och utländska företags agerande. De är också resultat av både aktivitet och passivitet. Inom det utrymme som ges av valutaregleringen kan företagen vidta en rad åtgärder för att gardera sig inför en förväntad växelkursjustering, detta trots att kortfristiga kapitaltransaktioner, vilka endast betingas av valutakursförväntningar, i princip är förbjudna. Vilka möjligheter har då företagen till valutadispositioner? En svensk importör som har en varuskuld i utländsk valuta kan inför en 10 förväntad devalvering tidigarelägga sin betalning, så att den äger rum medan kronan ännu har ett högt värde. Det tjänar han på. Efter devalveringen åtgår det ju fler kronor för att betala skulden. Resultatet blir emellertid ett utflöde ur valutareserven. På motsvarande sätt tjänar en utländsk importör som har varuskulder i svensk valuta på att senarelägga betalningen av sina skulder. Sådana förskjutningar i kredittiderna i utrikeshandeln kan ha avsevärda effekter på valutareserven. Enbart en veckas oförmånlig förskjutning i export och importkrediter leder till en minskning i valutareserven med ungefär 3,5 miljarder kronor. Svenska företag som handlar med utlandet kan normalt göra förtjänster på en devalvering endast genom att förskjuta betalningar i utländsk valuta. Enligt 1973 års tullenkät faktureras ca tre fjärdedelar av importen och ungefär en tredjedel av exporten i utländsk valuta. En svensk importör kan utan hinder av gällande bestämmelser i stort sett själv välja tidpunkt för betalning så länge kredittiderna överensstämmer med vad man kallar ”normalt handelsbruk”. En förutsättning är dock att varan är levererad. För svenska exportörer gäller att de omedelbart skall föra hem sina exportlikvider till Sverige. Det finns svårigheter att exakt fastställa huruvida kredittider överensstämmer med normalt handelsbruk. Detta gäller kanske särskilt vid transaktioner mellan koncernföretag. Möjligheterna att via betalningsförskjutningar dra nytta av en växelkursförändring är speciellt stora för koncerner med dotterbolag i flera länder. Det bör erinras om att 1973 utgjorde ca 30.96 av exporten och ca 25 2 av importen handel inom sådana koncerner. Vid export/import inom en sådan koncern påverkar inte valet av kontraktsvaluta koncernens möjligheter att dra nytta av t.ex. en svensk devalvering. Det centrala i sammanhanget är att omväxling sker till utländsk valuta. Genom att stora svenska koncerner väger så tungt i utrikeshandeln kan fullt lagliga betalningsförskjutningar som vidtages av sådana koncerner leda till ett betydande valutautflöde, påpekar de båda författarna i Ekonomisk Debatt. I syfte att förskjuta export och importbetalningarna kan företagen även påverka leveranserna av varor till och från utlandet. Det finns tecken som tyder på att sådana förskjutningar av varuleveranserna ägde rum under sommaren 1977. Handelsbalansen uppvisade under månaderna före devalveringen historiskt sett mycket stora underskott. Även förskjutningar i upplåningsaktiviteten i utlandet kan få avsevärda effekter på valutareserven. När man väntar en devalvering av den svenska kronan finns det stor anledning att förskjuta tidpunkten för planerad utlandsupplåning till efter devalveringen. För samma upplånade enheter utländsk valuta får man ju då fler svenska kronor. Sådana förskjutningar leder till ett valutautflöde i jämförelse med om man inte förväntat en devalvering. Kommunernas och den privata sektorns utlandsupplåning dämpades kraftigt under perioden juni-augusti i fjol för att därefter ånyo ta fart.

Herr talman! Herr Hermansson har till mig i sin interpellation ställt tre konkreta frågor. På dessa konkreta frågor har han också fått konkreta svar. Men herr Hermansson är som vanligt inte nöjd utan tycker det är trevligare att till riksdagens protokoll få läsa in en stor del av innehållet i en artikel som två tjänstemän i riksbanken har skrivit i tidskriften Ekonomisk Debatt. Jag vill självfallet stryka under att den artikeln får stå för författarna själva — bakom den står inte riksbanken, inte riksbanksfullmäktige, inte riksgäldskontoret och inte riksgäldsfullmäktige. Mycket kan sägas om den artikeln, inte minst om de slutsatser som dras att det är skattebetalarna som har fått stå för ruljangsen. Jag har något berört artikelns innehåll i mitt svar, men jag tycker inte att det är min sak att recensera vad två privatpersoner skriver i en tidskrift — det får väl ske i annat sammanhang. Herr Hermansson vänder sig mot att jag säger att artikeln är statisk och bokföringsmässig och menar att den i stället är dynamisk — med den terminologi som jag har använt skulle man också underkänna våra finansplaner och våra budgetpropositioner, säger herr Hermansson. Men skulle vi skriva dem på det sätt som den här artikeln är skriven, skulle det vara väldigt oroande. Valutareserven är ett slags buffert, ett slags clearingkassa. När samhällsekonomin utsätts för påfrestningar, när samhällsekonomin är i obalans, ställs naturligtvis anspråken på denna clearingkassa högre än när samhällsekonomin är i balans. Det är en förklaring till att det i det osäkerhetsläge som rådde på sommaren rann ut pengar. När det osäkerhetsläget upphörde kom pengarna också tillbaka. Jag bestrider fortfarande att man kan använda begreppet förluster med den innebörd som herr Hermansson lägger in i det. Jag har inte påstått att devalveringen inte för vissa personer och vissa kommuner kan ha medfört förluster, men jag har påstått att den också har lett till uteblivna förluster för många andra, vilket kan betraktas som vinster. Och jag har sagt att saldot för hela samhällsekonomin är positivt. De s.k. vinsterna — för att använda Herr Hermanssons terminologi — ”betalas” inte av andra. Den moraliserande syn som herr Hermansson har på de s.k. förväntningsstyrda dispositionerna tycker jag är litet egendomlig. Om herr Hermansson var övertygad om att priserna på vissa varor nästa vecka skulle höjas, skulle det förvåna mig om han av något slags idealitet underlät att göra behövliga inköp den här veckan. Och om herr Hermansson hade klart för sig att priserna nästa vecka skulle sjunka, skulle det förvåna mig om inte herr Hermansson efter måttet av sin förmåga skulle senarelägga sina inköp. Om det skall kallas spekulation eller klokt förutseende, en klok ekonomi, kan man ha skilda meningar om, men att herr Hermansson skulle handla på det sätt som jag här har skisserat utgår jag från. Men eftersom herr Hermansson gick djupare in i problematiken än vad som var motiverat av själva frågorna, så låt mig spalta upp vad det kan vara fråga om. Jag skall därvid delvis använda herr Hermanssons egen metod. Det första fallet är att en svensk importör som har en varuskuld i utländsk valuta tidigarelägger sin betalning så att den äger rum medan kronan ännu har ett högre värde. Efter devalveringen får han alltså betala mer. Det andra fallet är att en exportör som har en fordran i utländsk valuta senarelägger hemtagningen av skulden tills devalveringen har ägt rum. Ett tredje fall är att företag. och kommuner som planerar att uppta lån utomlands väntar med att ta upp de lånen tills de bättre kan bedöma situationen. Ett fjärde fall är att turister som reser till Kanarieöarna eller till någon annan plats gör uppköp av resevaluta till stora belopp. Går de till olika banker kan beloppen bli rätt stora, eftersom det inte märks, om man inte inför särskilda regler, hur stora beloppen blir. Ett femte fall är att företag kan göra insättningar av utländsk valuta på s.k. valutakonto i svensk bank. Herr Hermansson menar att regeringen kraftfullare borde ha ingripit mot sådant här handlande, som han hela tiden kallar spekulation. Men den verklighet vi lever i är inte fullt så enkel som Carl-Henrik Hermansson vill framställa den. Jag har redan i mitt svar påvisat att om vi lever i en fri marknadsekonomi -— vilket jag anser att vi skall göra men som herr Hermansson brukar anse att vi inte skall göra — och om vi skall ha en fri och öppen handel med omvärlden, vilket vi bör ha eftersom Sverige är beroende av export, så finns det gränser för hur man kan styra betalningsrörelserna. Dessa är beroende av det fria handelsutbytet. Riksbankens möjligheter att ingripa är alltså begränsade, och de regleras av den valutalagstiftning som riksdagen har fattat beslut om. Det finns inga andra typer av åtgärder att tillgripa än de som svensk lagstiftning medger. Skall vi ha en rättsordning här i landet är både regering, riksbank och vanliga medborgare skyldiga att följa lagreglerna. De här aktuella lagreglerna är begränsande dels därför att vi har vissa konventioner med omvärlden, dels därför att vi lever i en marknadsekonomi med fritt handelsutbyte. Eftersom herr Hermansson här riktat sin kritik mot regeringen vill jag tala om för herr Hermansson, om han inte redan vet det, att det är riksbanken som ingriper. Riksbanksledningen är en parlamentariskt tillsatt församling — riksbanksfullmäktige — och det är alltså inte regeringen som har ansvaret för den valutavårdande verksamheten i Sverige. Så kommer vi till de här fem fallen. Det är i dag inte olagligt för en importör som har en skuld i utländsk valuta att tidigarelägga betalningen av denna, dvs. betala skulden tidigare än han är skyldig att göra. Och varför skulle det vara det? Det torde vara olagligt — men det är tveksamt — för en exportör som har en fordran i utländsk valuta att senarelägga hemtagningen av denna valuta, dvs. hänseendet är inte helt klart. Den bestämmelse som det här är fråga om finns i valutaförordningens 10 §, som tillkom 1940 och som avsåg att reglera andra förhållanden än de jag nu talar om. Men även om denna lagbestämmelse är tillämplig kan den inte tillgripas för att förhindra att sådana åtgärder vidtas i en situation med ett spänt valutaläge. Vad man kan göra är att i efterhand undersöka om någon överträtt bestämmelserna och då sätta i gång med en utredning. Visar denna att vederbörande överträtt bestämmelserna, kan man väcka åtal och kräva straff. Jag har i mitt svar sagt att det föreligger en viss motsägelse mellan de två bestämmelser jag här berört. Det torde alltså vara förbjudet att senarelägga hemtagning av valuta men tillåtet att tidigarelägga betalning. Detta är en fråga som — det framhåller jag också i mitt svar — den sittande valutaregleringsutredningen har att studera. Den skall alltså på vanligt sätt i god ordning undersöka om vi bör ändra lagstiftningen i det ena eller andra hänseendet. Vad sedan gäller frågan om senareläggning av upplåning i utlandet säger det sig självt att det här inte finns några möjligheter att ingripa. Låt oss anta att Stockholms kommun avser att uppta ett lån utomlands och att detta kommer till regeringens eller — vilket är riktigare — riksbankens kännedom. Menar Carl-Henrik Hermansson verkligen att vi i ett läge då vi överväger devalvering skulle ha tvingat Stockholms kommun att ta upp lånet och få stå för den devalveringsförlust som detta skulle ha medfört för Stockholms kommun och Stockholms skattebetalare, för att än en gång komma tillbaka till dessa? Då det gäller uppköp av resevaluta ingrep riksbanken, som jag redan har sagt, genom att sänka gränsen för anmälningsplikt. Det visade sig vid en kontroll att någon överträdelse inte hade förekommit. Sedan till valutakontona. Avsikten med dem är ju att företag som har mottagit likvid, t.ex. i dollar, i sin ordinarie affärsverksamhet och som vet att de inom kort tid får en fordran i dollar, inte först skall behöva växla in dessa dollar i kronor för att strax därefter åter köpa dollar i svensk valuta, med de kostnader det medför. Det är naturligtvis bättre att kunna ha likviden kvar tills det blir aktuellt att använda pengarna. De här kontona ger ingen ränta, och därför binder man naturligtvis inte under normala förhållanden medel på sådana konton under längre tid. Det torde ha funnits möjligheter för riksbanken att vidta åtgärder mot insättningar av det här slaget. Man skulle t.ex. ha kunnat införa en avgiftsbeläggning, men man skulle i så fall för det första ha drabbat fullständigt legitima användningar av dessa konton och för det andra ha givit ett ganska klart besked om att man funderar på att lägga om kursen. Varför skulle man annars gå in och vidta åtgärder mot företag som har pengar på sådana här räntefria konton? Det blir fråga om ett tveeggat svärd om man gör ingrepp av det slag som man kunde ha gjort, men i så fall kanske man skulle ha förlorat mera än vad man eventuellt skulle ha vunnit.

Herr talman! Jag anser fortfarande att jag inte skall stå här och fördjupa mig i en recension av de här två artikelförfattarnas opus. Min enda anledning att ta upp vissa delar är att Carl-Henrik Hermansson har åberopat dem som något slags auktoriteter. Jag har då påvisat att deras slutsatser ien del hänseenden är förenklade och delvis direkt felaktiga. Jag har som svar på herr Hermanssons frågor redovisat det faktiska sakläget. Naturligtvis kan man som herr Hermansson göra gällande att vi måste skärpa valutalagstiftningen. Jag har påmint om att det sitter en utredning som skall syssla med de här problemen, men jag har också erinrat om att en heltäckande kontroll av penningströmmarna över gränserna kan få allvarliga konsekvenser för Sveriges internationella varuutbyte, för vårt förhållande till andra länder med vilka vi har handel. En sådan lagstiftning skulle - om man gick så långt som herr Hermansson vill —- skada och komplicera Sveriges bytesförhållanden. Jag tror personligen - men det får vi se när utredningen kommer fram — att det vore att tillgripa mera våld än nöden kräver. Som sagt pågår det nu en översyn, och vi får se vad den leder till. Men det är inte en lätt problematik som den har att syssla med - om man inte har den grundinställning som herr Hermansson har; då är den naturligtvis väldigt lätt. Har man den uppfattningen att vi inte skall ha en fri marknadsekonomi och den typ av fritt handelsutbyte som vi har i dag, då är det mycket lättare att genomföra rigorösa regler och föreskrifter, kontroll och övervakning och en jättelik byråkrati. Men jag vill gärna säga till herr Hermansson att vi inte är beredda att vidta åtgärder i den riktningen. Uppgiften att tidigareläggningen av vissa betalningar till omvärlden skulle drabba skattebetalarna bestrider jag definitivt. Devalveringsåtgärden har vi vidtagit till gagn för hela samhället, och de pensionärer och löntagare som herr Hermansson åberopar är de som ytterst gör en vinst på att vi får en sund och balanserad ekonomi. Detta är sanningen. Herr Hermansson har ställt sina frågor i interpellationen och fått svar på dem. Det börjar bli allt vanligare, herr talman, att man först ställer ett visst antal frågor i interpellationer till vederbörande statsråd och sedan, när man får svar på dem, ställer ytterligare frågor i debatten. Därefter blir vederbörande indignerad därför att han menar sig inte ha fått svar på de ytterligare frågor han har ställt. Det är mera i överensstämmelse med de regler som gäller här att herr Hermansson framställer en ny interpellation och tar de nya frågorna. Detta säger jag generellt, för i det här fallet hade de frågor som herr Hermansson ställde en sådan innebörd att han fick svar även på dem i mitt första och mitt andra inlägg; det var därför jag inte uttryckligen och explicit tog upp dem på nytt. Får jag, herr talman, erinra om vad herr Hermansson har frågat: ”1. Vilka möjligheter hade regeringen resp. riksbanken att ingripa mot spekulationen i en devalvering av kronan sommaren 19772” Jag har svarat herr Hermansson och talat om, vilka möjligheter regering och riksbank hade. Sedan har herr Hermansson frågat: ”2. Varför tillgreps icke dessa möjligheter?” Jag har svarat att de möjligheter vi hade tillgreps. Och vidare: ”3. Vilka åtgärder förbereds för att effektivt möta en liknande spekulation?” Jag har svarat herr Hermansson att de frågorna utreds av en särskild kommitté. Jag har alltså gjort vad på mig ankommer för att tillmötesgå herr Hermanssons önskemål.

Herr talman!

Han vill alltså påstå att devalvering är en vinst för det svenska folkhushållet. Låt mig då upplysa Gösta Bohman om —-ifall han inte vet det —-att en devalvering alltid är en förlust för folkhushållet. Den innebär nämligen att man exporterar levnadsstandard genom att man får sämre betalt för sin export och betalar mera för sin import. Och den förlusten för folkhushållet 'kan de svenska löntagarna, utan att konsultera ceckonomiministern, konstatera bara genom att titta I sina plånböcker. Sedan är det en annan sak att människorna genom hårt arbete och genom att det förs över mera resurser till den utlandskonkurrerande sektorn så småningom kan återta den standardförlust som gjordes genom devalveringen. Och det är möjligen detta som Gösta Bohman kallar för vinst för folkhushållet. Men i så fall är det en högst besynnerlig omväg han tar över till det begreppet. Och i varje fall bör eller måste han upplysa det folk han företräder om det rätta sambandet. Just detta att en devalvering i sin första fas alltid är en förlust för det land som devalverar och att den förlusten tar sig uttryck i en sänkning av levnadsstandarden för de breda folklagren är det som förklarar mitt och C.-H. Hermanssons intresse för de vinster som mycket små grupper kan ha gjort på devalveringen. Det är kontrasten mellan levnadsstandardförlusten för de många människorna och de stora vinsterna för ett litet fåtal kapitalägare som gör att vi intresserar oss för den här frågan. Vad som gör att man frågar sig huruvida Gösta Bohman inte har insett detta är naturligtvis att han finner det oförklarligt och irriterande att någon lägger moraliska synpunkter på valutaspekulationen i samband med en devalvering.

Jag instämmer naturligtvis helt i vad herr Feldt sade. Jag tycker det var ett mycket bra och riktigt inlägg, som bidrog till att ytterligare avslöja den inställning som ekonomiministern i själva verket intar till dessa frågor. Nu upprepar ekonomiministern att skattebetalarna inte alls drabbades av vad som hände. Han tror fortfarande att de vinster som obestridligen gjordes av vissa kapitalstarka grupper och företag i det svenska samhället betalas av ingen. Men i själva verket måste ju de vinsterna liksom alla vinster i samhället betalas av några grupper. De kommer inte från himlen, herr Bohman, inte ens i den borgerliga nationalekonomin. Sedan säger herr Bohman att han allmänt tycker illa om att det ställs nya frågor i en interpellationsdebatt. Han menar att detta är ett oskick. Enligt min mening kan det mycket väl få förekomma. Syftet med en interpeltationsdebatt är ju att klargöra regeringens ståndpunkt, och för att uppnå det är det från allmän synpunkt angeläget att få full klarhet om innebörden i de uttalanden som finns i ett interpellationssvar. Jag tror alltså inte att man, som herr Bohman gjorde, kan avvisa nya frågor som något slags oskick i debatten. Herr Bohman säger att han redan har svarat på de tre frågor jag har ställt. Tolkningen av vad han sade som svar på frågorna visar ytterligare vilken inställning regeringen har till dessa spörsmål och den utveckling som har varit. Min första fråga gällde varför herr Bohman var så obenägen att medge att vissa gjorde vinster som andra måste betala genom det stora förväntningsstyrda valutautflödet sommaren 1977. Ekonomiministern vill över huvud taget icke medge att några grupper gjorde vinster som måste betalas av andra i det svenska samhället. En sådan inställning kan jag inte karakterisera på annat sätt än som ett försök att försvara valutaspekulationen och spekulanternas åtgärder. I själva verket gick denna inställning som en röd tråd genom ekonomiministerns inlägg, då han gjorde den oerhört fåniga jämförelsen med vad jag skulle göra om priserna steg på kaffet, eller vilken vara han nu avsåg. Den jämförelsen har ju inte ett dugg med saken att göra. Vad herr Bohman har sagt här i debatten kan icke tolkas på annat sätt än som ett försvar för valutaspekulationen och valutaspekulanternas vinster. Den andra frågan jag ställde var om ekonomiministern är anhängare av eller motståndare till en ökad samhällskontroll över allmänhetens och företagens utlandstransaktioner. Den frågan har herr Bohman besvarat bara med en allmän formulering som gick ut på ungefär följande: Som herr Hermansson vill ha det i samhället, så går det naturligtvis att ingripa mot valutaspekulation. Ekonomiministern hänvisade därvid till att jag är anhängare av planhushållning och ville ge intryck av att det är bara i en genomförd planhushållning som det är möjligt att göra mera mot valutaspekulanter och andra dylika element.

Det går alltså inte att schasa bort de här frågeställningarna som jag har fört fram bara med en hänvisning till min allmänna samhällssyn, även om jag naturligtvis tar det som herr Bohman sade i repliken som en komplimang. Beträffande min tredje fråga, som gällde vilka övriga åtgärder som regeringen förbereder för att motverka och stoppa valutaflykt, hänvisar herr Bohman endast till den tillsatta utredningen. Jag vill bara göra den korta kommentaren att om herr Bohman skulle vara intresserad av vpk:s synpunkter på de här frågorna och vilka möjligheter vi menar att man borde använda sig av för att redan under nuvarande förhållanden ingripa hårdare mot valutaflykt och valutaspekulation, så har vi ingenting emot att herr Bohman utser en ledamot också från vårt parti till denna utredning. Vi är nämligen icke representerde där.

Herr talman! Det är naturligvis inte jag som skall tala om för kammaren hur man skall tillämpa interpellationsinstitutet. Det skall jag gärna medge. Jag ställer mig bara fundersam inför vad det är för mening med att i en interpellation ställa ett antal konkreta frågor för att sedan, när man har fått svar på dem, i debatten ställa ytterligare frågor. Interpellationsinstitutet syftar ju också till att på förhand göra det möjligt för andra intresserade ledamöter att komma in i debatten, och när det gäller helt nya frågor får de inte tillfälle till detta. Men jag skall. som sagt, gärna erkänna att det inte är min sak att ha synpunkter på uppläggningen av kammarens arbete. Herr Hermansson tyckte att det var en ”fånig” jämförelse, när jag frågade herr Hermansson om inte han i ett läge då han väntar prishöjningar vidtar vissa dispositioner för att inte få betala alltför mycket för sina egna inköp. Och "om herr Hermansson hamnar i en sådan situation och gör en vinst på detta, är det då skattebetalarna som betalar den vinsten? Jag menar att det är en tillspetsad jämförelse men att den är fullt tillåten. Att kalla den för fånig tycker jag däremot är besynnerligt. Sedan upprepar herr Hermansson hela tiden att vinsterna är kapitalismens signatur. Några gör stora vinster på det fattiga folkets bekostnad, påstår han. Detta är rent ut sagt nonsens. De företag som gör dessa dispositioner vidtar dem för att inte förorsakas förluster i samband med en väntad valutanedskrivning. De som förlorar på att en exportör, som sålt i svenska kronor, tidigarelägger hemtagningen av valuta är den utländske importören. Den 'som förlorar på att en svensk importör tidigarelägger sin betalning i svenska kronor är den utländske exportören. I det sammanhanget kan man möjligen tala om förluster. Men man kan inte säga att våra skattebetalare står för dessa. De pengar som finns i clearingfonden — jag använder fortfarande detta begrepp — valutareserven motsvaras av uteblivna förluster och vinster för folkhushållet i övrigt, vilka tillför folkhushållet skatteinkomster, möjliggör tidigare investeringar, prissänkningar och en mängd annat, som alla skattebetalare har nytta av. Om herr Hermansson försöker räkna in det i kalkylen, tror jag att han kommer fram till andra resultat än de han här redovisat. Anledningen till att jag talar om en statisk artikel är att författarna till den aktuella artikeln inte brytt sig om att göra sådana analyser, vilket de om de är ekonomer borde ha kostat på sig att göra. Sedan hoppar herr Feldt upp som gubben i lådan till hjälp för herr Hermansson i vår debatt. Vi vet ju att herr Feldt har varit emot devalveringarna hela tiden. Herr Feldt har opponerat sig mot de åtgärder som vi vidtagit. Herr Feldt har opponerat sig mot att vi har lämnat valutaormen, men debatten om huruvida Sverige skulle devalvera eller inte eller huruvida Sverige skulle lämna valutaormen eller inte hör inte hemma i denna diskussion utan i andra sammanhang. Vi får fortsätta att föra den där, och jag är mycket intresserad av det — för någon gång skall väl ändå ekonomen herr Feldt komma på bättre tankar och kosta på sig att erkänna att det var en riktig åtgärd som vi vidtog. Jag skall emellertid ge herr Feldt ett erkännande. Det är smärtsamt att genomföra en sådan här operation. Det är ingen lustig situation att landets ekonomi har misskötts så att man tvingas justera kronan för att få balans i ekonomin. Det är inget som man längtar efter. Men man längtar inte heller efter att operera blindtarmen, herr Feldt, eller efter andra operationer som är nödvändiga för att återvinna hälsan. Vi får ta på oss sådana smärtor och lidanden som uppkommer i det ögonblick då man genomgår en operation för att på det sättet skapa sundhet och möjliggöra ett tillfrisknande i framtiden. När jag talar om konsekvenserna för samhällsekonomin av operationen syftar jag självfallet på att operationen var nödvändig för att återge Sveriges ekonomi den hälsa som vi alla —- inkl. herr Feldt, hoppas jag — är intresserade av att vårt samhälle skall ha. Alternativet — om vi inte vidtagit åtgärderna i fråga — skulle ha lett till att vi i dag skulle ha i runt tal 25 926 högre kostnader i Sverige, och då skulle situationen verkligen vara katastrofal. Jag bara längtar efter den dag då herr Kjell-Olof Feldt öppet vågar tala om att denna operation var nödvändig, angelägen och till gagn för löntagare, pensionärer och hela svenska folket.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, Gösta Bohman, att debatten om devalveringar och valutaorm inte skall föras i dag. Det gjorde jag inte heller.

Herr Bohman säger i sitt interpellationssvar att man kan fråga sig om man i ett samhällsekonomiskt perspektiv kan tala om förluster över huvud taget. Det var bara det påpekandet jag ville göra. Sedan må det förlåtas mig, kanske också andra, att man inte begriper att Gösta Bohman syftar på folkets lidanden när han talar om all den välsignelse som hans ekonomiska politik kommer att medföra. När och hur vi skall kunna avgöra huruvida den Bohmanska ekonomiska politiken var en framgång eller inte, lämnar jag i denna debatt därhän. Jag vill bara konstatera att det besked som kom från regeringen i onsdags, om att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att säkerställa sysselsättning och välfärd och vad det nu är i vårt land, icke tyder på att herr Bohmans devalveringspolitik ens i herr Bohmans egen kammare betraktas som en framgång.

Herr talman! Mitt inlägg här blir i stort sett av samma innehåll som det jag "gjorde häromdagen, då jag i kammaren kunde konstatera att den uppsats som åberopats i debatten är minst sagt bristfällig. Författarna säger att de för egen del står för uppgifterna i den och menar därmed att inga andra har ansvaret. Det är gott det. Som jag då framhöll har riksbanksfullmäktige icke ställt sig bakom uppsatsen, ej heller valutastyrelsen. Uppsatsen är klen som dokumentation och underlig till sitt innehåll. Det finns t.ex. på ett ställe en antydan om att spekulanter och företagare — ordet spekulanter används visserligen icke men är underförstått — skulle underlåta att investera på grund av att de gör större vinster på spekulationer i valutor. Detta är en underlig uppfattning om hur investeringar går till i ett land. Företagarna spelar inte bingo för att se vad de kan vinna mest på — investeringar eller spekulation i valutor. Det är alltså inte alls överenstämmande med verkligheten. Lika befängd är naturligtvis slutsatsen, som emellertid framförs på många håll, att skattebetalarna skulle betala de vinster som några valutaköpare har gjort vid detta tillfälle. Det vore i så fall naturligtvis lika riktigt att säga att skattebetalarna drar fördel av de förluster som spekulanter i många sammanhang gör vid sådana här tillfällen. Den slutsatsen drar inte författarna till uppsatsen. Jag är övertygad om att många av dem som räknade med en devalvering i Sverige 1977 också gjorde stora förluster, därför att devalveringen inte kom vid den tidpunkt och inte fick den omfattning som de kanske hade räknat med. Frågan om vem som har ansvaret för ryktena om devalvering har tidigare behandlats i kammaren ganska utförligt. Jag vill bara tillägga att de som säger sig ha varnat för en devalvering, t.ex. under riksdagens ekonomiska debatt den 2 juni eller i andra sammanhang —- kanske rent av utomlands — naturligtvis har bidragit till att sprida psykosen. Efter att så ihärdigt och utförligt ha talat om devalvering har de alltså sin del av ansvaret. Det går nog inte att bestrida. Sedan skulle jag bara vilja tillägga att det vore ganska värdefullt, om man kunde få fram ytterligare någon åtgärd som skulle kunna hindra spekulationer. Det blir väl herr Wickmans uppgift att fundera på den saken. Men i stort sett är det omöjligt att undvika att förväntningar om kursrörelser uppstår i ett samhälle med något så när fri ekonomi och att dessa förväntningar utnyttjas. Vem som drar vinst av eller gör förlust på grund av detta är en betydligt mer mödosam uppgift att klara ut än att schematiskt gå så enkelt fram som författarna till den ifrågavarande artikeln gjorde. Den är icke någon tillfredsställande dokumentation; jag upprepar det. Jag vill tillägga — och jag vänder mig till herr Feldt — att det inte bara går att dra ett kritstreck och tala om ”den Bohmanska politiken” och dess utfall. Herr Bohman för sin politik, liksom också regeringen, på grundval av det underlag som den föregående regeringen — med herr Feldt som icke minst delaktig — skapade för de ekonomiska åtgärderna i Sverige och den svenska ekonomin. Det är mot den bakgrunden man får se den nuvarande regeringens politik i syfte att komma till rätta med de skador som då hade vållats och i syfte att få landets ekonomi in på en annan kurs. Detta bör herr Feldt inte glömma bort!

Herr talman! Får jag först säga att jag är lika förvånad över herr Hernelius inlägg här i dag som jag blev när jag i protokollet läste det inlägg som han gjorde i riksdagens granskningsdebatt. Herr Hernelius är ju inte vilken riksdagsledamot som helst, utan han är vice ordförande i riksbanksfullmäktige, och han talar alltså även i denna egenskap när han talar om valutafrågorna.

Men herr Hernelius kritiserar i stället två tjänstemän i riksbanken som i en, visserligen privat, artikel sökt utreda vad som verkligen förekommit under sommaren. Det fanns ett argument som han anförde i onsdags men icke upprepade i dag, nämligen att man inte, eftersom riksbankens uppgift inte är att få vinst, kan tala om att riksbanken egentligen har gjort någon förlust. Jag har, måste jag säga, svårt att förstå den argumenteringen. De vinster eller de förluster som gjordes har ju ingenting att göra med vad som är riksbankens huvuduppgift i det här fallet. Även om huvuduppgiften inte är att få en vinst, är det ett faktum — som även herr Bohman medgav i sitt interpellationssvar — att det skedde en omfördelning av vinster och förluster mellan företag och kommuner å ena sidan och riksbanken å den andra. Detta sägs uttryckligen i ekonomiministerns interpellationssvar, och det är en, som jag tycker, realistisk värdering av vad som verkligen förekom på sommaren 1977. Det är särskilt mot den bakgrunden som jag blivit så förvånad över att herr Bohman i debatter i övrigt så bestämt vill söka förneka att några grupper gjorde vinster över huvud taget på devalveringen och att andra, främst riksbanken, i stället gjorde förluster. Jag vill alltså ta fasta på den satsen i ekonomiministerns interpellationssvar och säga att där har vi en realistisk värdering av vad som verkligen förekom på sommaren 1977 — en värdering som jag tycker är riktig och som ju styrks av den artikel som de bägge riksbanksekonomerna har publicerat. Den avgörande frågan är naturligtvis vad man gör i fortsättningen. Det blir säkert tillfälle att utveckla detta mera i kammaren när en rad motioner om valutaregleringen och ett betänkande från finansutskottet kommer upp. Jag medger att man där måste gå vidare för att få ett ökat samhälleligt inflytande över allmänhetens och företagens utlandstransaktioner. Och jag menar det är möjligt att på en rad områden komma fram till ett sådant ökat inflytande, vilket också herr Bohman medger på något ställe i interpellationssvaret och som även antyds i direktiven till den sittande utredningen. Det är alltså dessa punkter man skall ta fasta på. Det är där man måste utveckla kritiken och utveckla de positiva insatserna för att samhället skall få bättre instrument för att ingripa mot valutaspekulation och valutaflykt.

Herr talman! Jag har en känsla av att den här debatten kanske snart bör avbrytas, men jag vill säga några ord till. Kjell-Olof Feldt påstår att jag försöker blanda bort korten genom det resonemang som jag för genom att påvisa vad det verkligen är fråga om. Jag blundar för att en del människor tjänade väldigt mycket pengar, säger Kjell Oiof Feldt. Men jag säger: Det är inte fråga om det, utan att man undvek förluster genom att tidigarelägga eller senarelägga vissa betalningar — de människorna undvek förluster. De som inte gjorde detta fick förluster. Men man kan inte påstå att de som undvek förluster gjorde det genom att andra, som inte handlade på samma sätt, fick förluster. Det finns inget samband mellan de två slagen av transaktioner. Det avgörande för mig är att man skall bedöma den här frågan i hela dess vidd. Och då påstår jag fortfarande att det är fel att säga att det var skattebetalarna som fick betala. Däremot vill jag gärna förtydliga — eftersom jag kanske inte sagt det tidigare, vilket beror på hur herr Hermansson ställt frågorna — att om det är fråga om rena spekulationer, där man alltså i rent spekulativt syfte försöker förvärva pengar i ett visst ögonblick för att sedan sälja dem, så är det klart att vi har allt intresse av att komma åt detta. Men det är inte klarlagt att sådant förekommit, och jag tror det är mycket svårt att göra det. De här författarna har inte heller försökt klarlägga i vad mån spekulationer och skentransaktioner av detta slag förekommit. Detta är något som den sittande valutautredningen får studera för att försöka komma åt det om det kan förekomma. Men vår valutareglering är så hård att möjligheterna att hålla på med spekulationer av det slag som vi här antyder, såvitt jag förstår, är utomordentligt begränsade. Om sådant före kommer måste det, såvitt jag kan bedöma, vara fråga om rena lagbrott. Men på den punkten behövs ytterligare klarlägganden. Vad som är litet förvånande är att den här debatten förs med sådan intensitet beträffande vad som hände sommaren 1977. Varför är man inte lika intresserad, Kjell-Olof Feldt, att diskutera vad som hände sommaren 1976? Då rann en tredjedel av den svenska valutareserven ut under augustiseptember. Vi hade en mindre valutareserv i augusti 1976 än vi hade i augusti 1977. Motsvarande företeelser måste ha förekommit vid detta tillfälle. Vad gjorde då den sittande regeringen och riksbanksfullmäktiges socialdemokratiska majoritet för att komma med de ingripanden som —- tydligen — Kjell-Olof Feldt anser att man skall göra? Kjell-Olof Feldt har inte sagt det explicit, men herr Hermansson så mycket mer talat om det. Det vore intressant att veta detta — samma företeelser förekom då som 1977. Sedan är det klart, Kjell-Olof Feldt, att vi inte med 100-procentig säkerhet kan säga att den politik som vi fört kommer att lyckas på sikt, men vi vet att den fram till nu har fått avsedd verkan. Och vad vi vet är att, om vi inte hade vidtagit de åtgärder som både Carl-Henrik Hermansson och Kjell-Olof Feldt i varje fall indirekt kritiserade, hade Sveriges ekonomiska läge i dag varit katastrofalt. Det är också mot den bakgrunden man skall bedöma de frågor som tagits upp här i dag.

Herr talman! Ekonomiministern önskar att debatten kunde avbrytas. Nu kan det icke ske i Sveriges riksdag, så jag tillåter mig att fortsätta. Jag fortsätter debatten egentligen för att säga till herr Bohman att visst kan man säga att det är mindre allvarligt om man vidtar dispositioner för att undgå förluster än om man vidtar dispositioner för att göra sig en direkt vinst. Men skillnaden är verkligen hårfin, och från de synpunkter som jag finner anledning att diskutera den här frågan existerar den inte. Låt mig ändå acceptera Gösta Bohmans utgångspunkt, när han påstår att dispositionerna gjordes i stort sett bara för att undgå förluster. Stämmer det? Enligt vad C.-H. Hermansson berättade har de både riksbankstjänstemännen tyckt sig kunna konstatera att det sommaren 1977 skedde onormala inköp för ca 200 milj.kr. av s.k. resevalwura. Vi vet alla som sitter här att människorna sprang omkring mellan bankerna under juli och augusti och köpte resevaluta, som de sade. Och enligt vår lagstiftning betalade bankerna ut 6 000 kr. per person. Dessa valutainköp gjorde man naturligtvis inte för att undgå förluster utan för att tjäna pengar. Om det rörde sig om 200 miljoner så tjänade man 20 miljoner. Det är möjligt att det är så små belopp att det i ekonomiministerns miljard värld inte är intressant, men jag vill påstå att det faktiskt var fråga om en ren och skär spekulation i syfte att tjäna pengar. Och de pengarna återspeglas i en motsvarande utebliven vinst för riksbanken. Detta att man inte tar hem sina fordringar utomlands har inte till syfte att man skall undgå en förlust, utan man handlar så i den uppenbara avsikten att se till att när man tar hem dem så är de mera värda i svenska kronor än de pengar man lånade ut. Det kan jag inte heller se som ett försök att undgå förlust. Nog om detta. När herr Hernelius kallar sig själv till ekonomiministerns hjälp — jag vill dock icke likna herr Hernelius vid gubben i lådan, han passar liksom inte in i en sådan förpackning — blir jag liksom C.-H.

Vi kan, herr talman, inte hålla på på det här viset: det publiceras seriösa undersökningar som sedan ekonomiministern och vice ordföranden i riksbanksfullmäktige utan egen analys bara står och underkänner. Vi måste få ett underlag för att kunna avgöra hur det verkligen förhåller sig. | Gösta Bohman är förvånad över att vi är intresserade av vad som hände 1977 men inte 1976. Låt mig då lägga till: Undersök också vad som hände hösten 1976! Det vore utomordentligt intressant att göra det på den grunden att man kunde se efter om det var några skillnader i dispositionerna hösten 1976 jämfört med sommaren 1977. Det var dock en viss skillnad i slutresultatet av dispositionerna hösten 1976 och dispositionerna sommaren 1977, eftersom man 1976 inte kunde avsluta med vinster som gjordes på grund av en devalvering av den svenska kronan. Det är alltså min uppmaning till herr Hernelius att ta det initiativet i riksbanksfullmäktige att riksbanken försöker klarlägga den här frågan. Jag tror nämligen att debatten kommer att fortsätta ett tag till på de grunder som jag har nämnt. Slutligen till herr Hernelius: Om nu Gösta Bohmans politik är så framgångsrik — varför måste den då gång på gång urskuldas med hänvisningar till tidigare regeringars politik?
Herr talman! Jag vill till herr Feldt säga att han citerar mig felaktigt. Jag har inte sagt att riksbanksfullmäktige ogillar uppsatsen. Jag har sagt att riksbanksfullmäktige inte står bakom uppsatsen. Den är inte behandlad i fullmäktige ur den synpunkten. Den är anmäld där och föranledde en kort diskussion en gång, men något övrigt förekom inte, om jag nu skall röja vad som förevarit i riksbanken — det som andra så gärna har gjort. Det är alltså en viss skillnad mellan att ogilla och att inte behandla.

Herr talman! Bara några ord. Det är inte så som Allan Hernelius påstod i sitt inlägg här, att jag okritiskt skulle ha anammat den artikel som jag refererade till. En artikel av den typen behöver man inte anamma okritiskt, därför att i den fanns en rad reservationer som jag också tog med i mitt referat av artikeln i det första anförandet. De bägge författarna betonar hela tiden att det är mycket svåra avvägningsproblem som det handlar om, men de betonar samtidigt att den beräkning de kommer fram till rör ett minimibelopp. De menar att det förväntningsstyrda valutautflödet i själva verket var större än — den siffra de kom fram till, men de medger att det är utomordentligt svårt att exakt ange en siffra. Jag tycker alltså att det i den artikeln finns en rad inbyggda reservationer. Jag är fortfarande förvånad över att riksbanksfullmäktiges vice ordförande liksom ekonomiministern bara har fördömande ord till övers för en seriös vetenskaplig undersökning; det är det första försök jag känner till att verkligen kartlägga vad som ägde rum före devalveringen sommaren 1977. Jag tycker att man i stället borde ha hälsat varje bidrag till belysning av den frågan med tillfredsställelse. Sedan vill jag instämma i Kjell-Olof Feldts förhoppning.

Slutligen till frågan om riksbanken och dess vinst. Herr Hernelius! Det förhållandet att huvudsyftet med riksbankens verksamhet icke är att den skall lämna vinst kan inte förhindra att riksbanken i vissa situationer kan göra vinster eller förluster. Det är två helt olika saker. Ett faktum är att riksbanken åsamkades förluster genom den valutaspekulation som förekom. Dessa förluster kan sägas vara en förlust för de svenska skattebetalarna, eftersom riksbanken är skattebetalarnas organ.
Jag vill säga till herr Hermansson att det finns ingen som bestrider att artikeln har sina förtjänster — det är inte det vi talar om. Det är inte heller fråga om något fördömande av artikeln och författarnas ansträngningar. Vad det gäller är deras slutsatser. Dessa tillåter vi oss att granska med kritiskt sinne. Vi vill varna för att de okritiskt anammas t.o.m. av tränade ekonomer som C-- H. Hermansson. Vad sedan beträffar riksbankens vinst, så kan det tjäna kammaren till upplysning att den aldrig torde ha varit så stor som 1977.
Herr talman! Den kunde ha varit större, herr Hernelius, om inte riksbanken tvingats vidkännas förluster på grund av valutaspekulationen.
Herr talman! Om ingripanden från riksbanken skett till priset av ökad oro på valutamarknaden vid den tidpunkten hade utvecklingen när det gäller ' vinsten i själva verket gått i motsatt riktning.
Herr talman! Jag har inte talat för några ingripanden som skulle ha skapat oro på valutamarknaden. Vad det gällde för riksbanken sommaren 1977 — och det var enligt vad jag har fattat dess uppgift och dess målsättning -— vari stället att dämpa oron. Men även åtgärder som vidtas för att begränsa valutaspekulation skulle ju ha verkat i den riktningen att de hade dämpat den oro och nervositet som förekom. De skulle icke ha verkat på det sätt som herr Hernelius antydde.

Herr talman! Lars Ulander har frågat mig om jag anser att styrelserepresentationsreformen skall omfatta även stiftelser och företagsformer som formellt inte utgör en ekonomisk förening men som står denna nära samt om jag avser att vidta sådana åtgärder att de anställda i företagsformer, som har styrelse men som inte omfattas av styrelserepresentationslagen, snarast bereds möjlighet till representation. Lars Ulander har vidare frågat om jag anser att den insyn styrelserepresentationslagen ger också bör ges motsvarighet i företagsformer som nu saknar formell styrelse samt om jag avser att vidta sådana åtgärder att styrelserepresentation för de anställda blir möjlig i handelsbolag och kommanditbolag genom tillskapande av interimistiska styrelser i avvaktan på att frågan om permanenta styrelser i dessa bolag blir löst. Eftersom Lars Ulanders frågor också avser ämnen som ligger inom justitiedepartementets område, har jag samrått med justitieministern om detta svar. Styrelserepresentationen för de anställda är otvivelaktigt ett av flera viktiga medel för demokratiseringsprocessen inom arbetslivet. Tidigare krav på lagstiftning kunde också så småningom genomföras under en i stort sett allmän uppslutning från riksdagens sida. Som Lars Ulander har nämnt i sin interpellation omfattar den gällande styrelserepresentationslagen inte alla verksamhetsformer. Undantag har gjorts för aktiebolag och ekonomiska föreningar med mindre än 25 anställda. Lagstiftningen gäller inte heller handelsbolag, kommanditbolag, ideella föreningar och stiftelser, för att nämna de viktigaste undantagen. I propositionen 1975/76:166 med förslag till den nya styrelserepresentationslagen åberopade dåvarande industriministern flera skäl för dessa undantag. En lägre gräns än vid 25 anställda eller ingen gräns alls ansågs kunna leda till en onaturlig formalisering av beslutsprocessen i de allra minsta företagen. I fråga om handelsbolagen och kommanditbolagen konstaterades att den för dessa verksamhetsformer gällande lagstiftningen inte förutsätter 35 Ssentationen för anställda att styrelse skall finnas och att det således saknas en plattform för representationen. För stiftelser och ideella föreningar finns det över huvud taget inte någon lagstiftning. Särskilt i belysning av att medbestämmandelagen gäller också i företag med mindre än 25 anställda och att den kan tillämpas bl.a. i företagsledningsfrågor och därmed jämförbara frågor ansåg statsmakterna att erfarenheterna av arbetsrättsreformen och det pågående utredningsarbetet borde avvaktas, innan man tog ställning till frågan huruvida styrelserepresentationen skulle gälla generellt. Liknande tankegångar anfördes för en dryg vecka sedan av ett enhälligt lagutskott. Det gällde då frågan om fortsatt reformarbete på aktiebolagens område. De uttalanden som gjordes i 1976 års lagstiftningsärende har enligt min mening fortfarande aktualitet. Styrelserepresentationen är ett utmärkt medel för att skapa kontakter mellan företagsledning och anställda och för att ge de anställda ett direkt inflytande i styrelsearbetet. Det finns därför anledning att fortlöpande överväga om denna representation lämpligen kan vidgas till nya fält. Härvid får också de mer praktiskt betonade skäl vägas in som år 1976 åberopades mot att vidga reformen till företag med mindre än 25 anställda. Jag tycker att Lars Ulander målar upp en felaktig bild av utvecklingen under de gångna två åren och den framtid som är möjlig att överblicka. Det verkar på Lars Ulander som om demokratiseringsprocessen inom arbetslivet hade tappat luften sedan 1976 års riksdagsbeslut om styrelserepresentationen. Lars Ulander talar t.ex. om en allvarlig stagnation i utvecklingen. Arbetsrättsreformen är det enligt min mening för tidigt att göra någon utvärdering av. Den reformen måste ges tid att verka. Och utredningsarbetet rörande handelsbolagen och stiftelserna pågår. Jag har av ordföranden i 1974 års bolagskommitté fått veta att utredningen i stort sett är klar för sina slutliga . ställningstaganden beträffande bl.a. styrelse i vissa handelsbolag och kommanditbolag. Ett betänkande som rör dessa frågor kan mycket väl komma under detta år. Kommittén utreder vidare frågan om en ny företagsform, särskilt anpassad till de mindre företagens situation. Också det arbetet ligger väl framme. Med stiftelserna förhåller det sig på ett annat sätt. Enligt direktiven för stiftelseutredningen är det mycket som talar för att privat näringsverksamhet i framtiden inte skall få bedrivas i stiftelsens form. Undantaget för styrelserepresentation i stiftelser skulle därmed minska i betydelse. När det gäller de ideella föreningarna, möter där en rad speciella problem som hänger samman med dessa föreningars verksamhet, särskilt om denna är av exempelvis facklig, politisk eller religiös natur. Lagutskottet har också nyligen enhälligt uttalat att en lagreglering av dessa föreningar t. v. bör anstå.

Det har framgått av den redogörelse som jag nu har lämnat att frågan snart kommer upp igen i sådant sammanhang.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Om jag välvilligt skall tolka vad statsrådet har sagt i sitt svar, skulle det innebära att när det gäller kommandit och handelsbolag är Rolf Wirtén positiv till en snar förändring. När det gäller stiftelserna hittar jag dock ingen positivitet. Ett något märkligt resonemang är att problemen kan lösas genom val av ledamöter i stiftelsernas styrelser. En förklaring vore här kanske på sin plats. När vi i mitten på 1970-talet fick ett antal lagar på arbetslivsområdet var det helheten som var den bärande tanken, nämligen att styrelserepresentation och övrig lagstiftning skulle komplettera varandra och att de anställda genom sina organisationer själva valde sina representanter. Därför är statsrådets svar när det gäller stiftelserna något sensationellt. Jag skall ta ett exempel. Vad säger Rolf Wirtén till dem som är anslutna i Fastighetsanställdas förbund? Om kommunen — som inte är ovanligt — driver ett bostadsföretag i aktiebolagsform, har de anställda rätt till styrelserepresentation, men om kommunen i stället driver samma verksamhet i stiftelseform, har den rätten försvunnit. Det betraktas med allt skäl som ologiskt. Statsrådet säger i sitt svar att jag målar upp en felaktig bild av utvecklingen under de gångna två åren och den framtid som är möjlig att överblicka. Det verkar, säger Rolf Wirtén, som om demokratiseringsprocessen inom arbetslivet hade tappat luften sedan 1976 års beslut om styrelserepresentation. Det verkar som om Rolf Wirtén för en stund glömmer bort vad interpellationen handlar om. Jag har inte dömt ut arbetsrättsreformen eller styrelserepresentationen, utan min ambition med interpellationen är att försöka påverka regeringen att ge anställda i företagsformer, som i dag saknar ett viktigt led i inflytandet, möjlighet till ett sådant inflytande. Är det möjligen detta som fått statsrådet att tycka att jag målar upp en felaktig bild? Jag skulle vilja föreslå arbetsmarknadsministern att överväga en försöks 37 lagstiftning när det gäller styrelserepresentationen för stiftelserna. Erfarenheter från sådana försök finns, och de erfarenheterna har enbart varit positiva. Som jag tidigare sagt. uppfattar jag Rolf Wirténs svar så, att när 1974 års bolagskommitté under året är klar, kommer regeringen med förslag som klarar styrelserepresentationen i dessa företagsformer, som behandlas i denna utredning.
Herr talman! Jag tycker att Lars Ulanders brådska varit litet svår att förstå. Det är därför som jag har gjort de värderingar i svaret som nu citerats av interpellanten. 1976 års riksdagsbeslut, bakom vilket stod en i stort sett enig riksdag, tillkom under insikt om att lagstiftningen t. v. fick göra halt. Skulle man gå in på handelsbolagens, stiftelsernas och andra associationers område, stötte man på en rad ganska komplicerade frågor av lagteknisk natur. Riksdagen ansåg också att det fanns skäl att skaffa sig ett större erfarenhetsunderlag; bl.a. borde erfarenheterna av arbetsrättsreformen avvaktas, innan det blev aktueilt att på nytt se över lagstiftningen. På den punkten tycks Lars Ulander och jag vara överens. Det arbetet pågår och Lars Ulander är inte kritisk mot takten i det arbetet i och för sig. Det kan väl också, herr talman, vara skäl att påminna Lars Ulander om att man i hans parti inte alltid har varit het på gröten i denna fråga. Tvärtom motsatte man sig från socialdemokraternas sida under många år folkpartiets förslag om styrelserepresentation för de anställda. Det kan möjligen sägas att det var synd att Lars Ulander inte var med i riksdagen då, för i så fall kanske det hade varit en bättre uppslutning från socialdemokratiskt håll på denna punkt — om jag har tolkat dagens inlägg rätt. Men det går inte att skyla över tidigare försyndelser genom att nu rusa fram så mycket fortare. Det finns, herr talman, anledning att fråga vad som hänt sedan 1976. Förhandlingar om medbestämmandeavtal pågår, som både Lars Ulander och jag har konstaterat. Dessa förhandlingar berör bl.a. olika former för insyn på företagsledningsplanet. I 1974 års bolagskommitté råder efter vad jag har förstått enighet om att tillskapa styrelser i alla mera betydande handelsbolag och kommanditbolag. Det har också interpellanten noterat. Vägen för vidgad styrelserepresentation bör därmed ligga öppen. Det tycker jag också, bara vi lugnar oss en smula. Inte kan väl förutsättningarna för riksdagens ställningstagande ha förändrats så till den grad att vi nu skall kasta oss huvudstupa ut i en fråga som inte har blivit färdigbehandlad i kommittén. Det gäller ju bl.a. att avvakta remissinstansernas synpunkter i frågan. Får jag också, med anledning av vad Lars Ulander yttrade om stiftelserna, säga att där det ankommer på regeringen att besluta om styrelsens sammansättning finns det, som jag sade, goda möjligheter att genomföra en personalrepresentation utan att det behöver ske lagstiftningsvägen. Detsamma gäller f. ö. de ideella föreningarna. Ett löfte om lyhördhet inför sådana krav gavs, Lars Ulander, t.ex. av dåvarande utbildningsministern Bertil Zachrisson i propositionen 1974 om kulturlivets olika stiftelser och föreningar. Då gällde det t.ex. Riksteatern. Sådan representation har också kommit till stånd under de år som gått sedan dess. Även när det gäller framtida statlig verksamhet i stiftelsens form, t.ex. den tilltänkta organisationen för den skyddade sysselsättningen, är det naturligt att den berörda personalens intressen beaktas. En motsvarande förståelse bör enligt min mening kunna krävas också av dem som utser ledamöter i de kommunala bostadsstiftelserna, som Lars Ulander bl.a. nämnde i sin interpellation.
Herr talman! Rolf Wirtén talar om att man inte skall rusa i väg och göra någonting förhastat, men jag vill säga att när det gäller stiftelserna finns styrelserna redan där. Jag konstaterar också att jag i svaret har fått ett positivt bemötande i diskussionen om handelsbolag och kommanditbolag, men skillnaden är att det inte finns några styrelser i dessa bolag, utan att sådana måste tillskapas. Varför då inte ta ett djärvt grepp nu? Eftersom Rolf Wirtén hävdar att man i folkpartiet alltid har varit djärv när det gällt styrelserepresentation kan vi väl göra en försöksomgång för stiftelserna! På socialdemokratiskt håll ser vi hela styrelserepresentationen som en enhet. Eftersom man nu har varit så entusiastisk på folkpartihåll vill jag uppmana till fortsatt entusiasm — jag lovar att vi kommer att stötta upp det här förslaget! Jag har dock en känsla av att resonemanget inte är helt entusiastiskt, eftersom man, när vi kommer med idéer om förbättringar som det är relativt enkelt att genomföra, kallar det för att rusa fram. Jag undrar därför om inte den glöd som kanske fanns inom folkpartiet i viss mån har falnat genom samvaron med moderater och centerpartister — för vi är ju på det klara med att där har entusiasmen inte varit speciellt stor ens vid genomförandet av förändringar i lagstiftningen på andra områden än inom arbetslivsområdet.
Herr talman! Jag tycker att Lars Ulander tar litet för lätt på de rent rättsliga problemen i de här frågorna — det finns åtskilligt att brottas med där. Det förutsätts i interpellationen att man skulle kunna inrätta interimistiska styrelser i handelsbolag och kommanditbolag. Detta är inte lika lätt att göra som Lars Ulander tycks mena, eftersom man skulle möta samma rättsliga problem genom tillskapandet av interimistiska styrelser som med de permanenta styrelserna. Det är just i sådana frågor som 1974 års bolagskommitté kan ge oss ledning. Vi bör också komma ihåg att det finns en rad frågor som är speciella för handelsbolagen och kommanditbolagen och som alltså inte har någon motsvarighet i aktiebolagen, stiftelserna och föreningarna, t.ex. den enskilde bolagsmannens personliga ansvar i förhållande till en eventuell styrelse. Dessa invändningar gäller naturligtvis också stiftelserna. Vi måste veta bätte om vad vi gör innan vi agerar. Får jag också, herr talman, tillägga att genom 1976 års lagstiftning utvidgades antalet företag i vilka styrelserepresentation kunde påfordras från ca 2000 till 8000. Styrelserepresentationen har ännu inte kommit att Sentationen för anställda sentationen för anställda genomföras i alla dessa företag, utan de fackliga insatserna har hittills fått inriktas på de större företagen. Den fackliga utbildningen av styrelseledamöter har hittills inte heller kunnat hålla jämna steg med den nya lagstiftningen. Det har berättats mig att LO hittills har hunnit med att utbilda ungefär 2000 arbetstagarledamöter och TCO ca 1000. Även de fackliga organisationerna kan alltså behöva ett visst andrum. Utan väl utbildade arbetstagarledamöter finns det risk för att reformen går sne från början, varför jag tror det är en klok hållning som regeringen har intagit i den här frågan.
Herr talman! Att påstå att de fackliga organisationerna skall behöva ett andrum och att regeringen har intagit en klok hållning är ju rent fantastiskt, herr arbetsmarknadsminister, eftersom kravet på att någonting skall hända på de här punkterna kommer från de fackliga organisationerna. Låt dem tala för sig själva, herr Wirtén! Jag tror att de själva vet bäst vad de vill. Sedan är jag inte riktigt säker på vad herr Wirtén menar med den här diskussionen. Han tar fortfarande upp kommandit och handelsbolagen och säger att det är problem med att skapa interimistiska styrelser. Jag har i min kommentar till svaret varit mycket positiv och sagt att 1974 års bolagsutredning kommer med ett förslag under året. Och jag har uppfattat att vi är överens om att när det kommer så skall det behandlas positivt så att vi kan klara ut styrelserepresentationen för anställda. Men det viktigaste gäller kanske stiftelserna, där det finns styrelser. Varför inte, herr Wirtén, göra precis samma sak som vi gjorde tidigare, 1972, nämligen att skapa en försökslagstiftning? Då finns det möjlighet att dra lärdom av det försöket när man skall spika en definitiv lagstiftning. Det är ett gott råd. Ta med det till departementet!
Herr talman! När jag nämner det stora arbete som förestår att införa styrelserepresentation fullt ut så innebär det inte något som helst misstroende mot de fackliga organisationerna — tvärtom. Jag uppskattar det arbete som sker från det hållet. Men jag tror att både Lars Ulander och jag måste vara klara över att det ändå är en stor volym att klara av och arbeta sig in i. Det var det jag ville påpeka. Om man ser på hur en utvidgning i den riktning Lars Ulander nu talar om påverkar omfattningen av styrelserepresentationen, finner man att det inte är så stora tal det rör sig om. För handelsbolag och kommanditbolag och med en bibehållen gräns på 25 anställda är det endast 250 företag som kommer i fråga. Och går jag över på den del som Lars Ulander i dag mest intresserar sig för, alltså stiftelserna, konstaterar jag att med samma gräns, 25 anställda, rör det sig om ett 50-tal stiftelser — även om statistiken är osäker här. Detta visar att det är den stora volymen vi håller på att arbeta med.

Och kommer man till ett beslut i den riktningen kanske inte stiftelserepresentationen har riktigt samma intresse. Då gäller det mer att tillse att representationen för löntagarna sker på bästa sätt genom val av styrelseledamöter.
Herr talman! När det gäller att stiftelserna i framtiden inte skall användas som företagsform på samma sätt vill jag säga att jag tycker att vagheten i svaret, talet om framtid etc., innebär att man inte fått någonting på hand här. Jag anser fortfarande att så länge stiftelserna finns och man inte har några planer på att göra en förändring så bör man se till att det blir samma möjligheter till inflytande i den företagsformen som i alla andra företagsformer. När man talar om 50 stiftelser som skulle komma in under en eventuell reform, är den siffran säkert fel. Men med så pass få bör det vara ännu lättare att klara ut det hela. Och beträffande de 250 kommandit och handelsbolagen är det samma sak: eftersom det inte är fråga om så stor omfattning måste det vara lätt att skapa former för den viktiga bit i inflytande som det här ändå innebär för de anställda. Vänder man på Rolf Wirténs resonemang blir slutsatsen: O. K., vi fixar till den här fläcken - för det är definitivt cn fläck, och de anställda inom den här företagsformen upplever detta som något negativt. Varför skulle man inte ordna detta då?
Herr talman! Får jag då fråga Lars Ulander: Menar Lars Ulander att vi inte skall invänta det utredningsarbete som jag angivit tidsplanen för och den remissomgång som bör följa på det utan nu rusa fram och besluta oss för ett sådant interimistiskt ställningstagande som Lars Ulander nämnt i sin interpellation? Det rimliga är naturligtvis att vi följer vad man sade i riksdagen 1976 om att låta detta anstå tills ett ordentligt utredningsmaterial ligger på bordet.